Herr talman! Mathias Sundin har frågat mig om jag och regeringen tänker ta initiativ till en svensk strategi för datacenter. Låt mig börja med att betona att digitaliseringen driver på strukturomvandlingen i ekonomin och påverkar alla delar av samhället. Sverige är och har under många år varit en världsledande it-nation och har goda förutsättningar att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Sverige har en av världens mest utvecklade it-industrier och en av de mest spännande startup-scenerna. Vi har en väl utbyggd digital infrastruktur, en hög it-mognad hos befolkningen och kommer ofta högt i internationella jämförelser av samhällets digitaliseringsgrad. Digitaliseringen bidrar till att effektivisera alla delar av samhället. Den leder till att arbetstillfällen försvinner men också till att nya skapas. Teknikskiftet ställer nya krav, och förändringar av utbildningar såväl som regler kommer att behövas. För att hantera allt större mängder data ökar också behovet av datacenter över hela världen. Regeringen tog i oktober emot betänkandet från Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el. Utredningen har gjort en genomlysning av hur el beskattas i olika sektorer och bland annat föreslagit lägre beskattning av el som förbrukas i stora datacenter. Utredningens betänkande remitteras för närvarande. Det är troligt att den globala utbyggnaden av datacenter kommer att gå allt snabbare. Regeringen ser positivt på etableringen av datacenter i hela Sverige, och för att möjliggöra investeringar på området bedriver Business Sweden ett investeringsfrämjande arbete på regeringens uppdrag. Till detta kommer det viktiga arbete som görs av aktörer på lokal och regional nivå. Tillsammans skapar detta en attraktiv miljö för investeringar i datacenter i Sverige.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag och min riksdagskollega Maria Weimer besökte Luleå för några veckor sedan för att titta på Facebooks serverhall, eller datacenter, som det benämns. Det är en enorm anläggning som till vissa delar påminner om traditionell basindustri. Det är en stor anläggning. Man gör av med väldigt mycket elektricitet. Det är stora ytor. Det är väl lite renare där. Annars finns det ganska många likheter med basindustrin, som också är högteknologisk på många sätt. När Facebook etablerade sig i Sverige blev det en världsnyhet. Det var deras första etablering utanför USA. Varför valde man Sverige? Det var mest det kalla klimatet som lyftes fram, att man automatiskt får kylning. Men det handlar om många fler faktorer än att det är lite kyligt i Luleå och i Sverige. Vi hade ett möte med Facebook och deras director of energy, som talande nog kommer från aluminiumindustrin, som också gör av med enorma mängder energi. De beskrev fördelarna med Sverige förutom det kalla klimatet, framför allt den stabila tillgången på el, att elen är koldioxidfri och att elnätet fungerar väldigt bra. Och det är naturligtvis väldigt viktigt med lokal samverkan. Det har blivit flera datacenter där uppe. I Boden finns bland annat KNC Miner som bryter bitcoin och Hydro 66. En viktig forskning är på gång där uppe också. Man har organiserat sig i The Node Pole för att locka till sig fler datacenter och vara väl förberedd på sådana som vill komma dit, men det man efterlyser är en nationell strategi för Sverige kring datacenter. Man menar nämligen att det här inte är en chans bara för Luleå och de norra delarna utan för hela Sverige och hela Norden, för den delen. Apple har ett stort datacenter, ett megadatacenter, i Danmark. Google har ett i Finland. Det finns alltså chans inte bara i norr. Där ligger man väldigt långt framme, men det finns chanser för övriga delar av Sverige också. Man efterlyste som sagt en nationell strategi. Det handlar om att regeringen ger i uppdrag antingen till Business Sweden eller till någon annan myndighet att jobba med detta som en nationell strategi. Den förra regeringen jobbade aktivt med detta och gav just uppdraget till Business Sweden om investeringar och så vidare, men det kan behövas mer än så. Sverige ligger långt fram. Vi har haft ett försprång, men andra länder är väldigt på gång och har förstått att det är en jättebransch som växer fram. De prognoser som finns nu säger att det i världen fram till 2020, om bara fyra år, kommer att dyka upp 700 datacenter i den storlek som Facebook har i Luleå. Man gör bedömningen att om Sverige är riktigt på hugget kanske 30-40 av dessa skulle kunna hamna i Sverige. Det vet man ingenting om, men vi har i alla fall en god chans. Det är ju tusentals jobb vi talar om som en faktor. Men det är naturligtvis också väldigt bra för varumärket Sverige som it och startup-nation. Kommer regeringen på något sätt att driva fram en sådan nationell strategi?
Herr talman! Tack, Mathias Sundin, för interpellationen och besöket i Luleå! Jag hoppas att det var givande. Jag har själv besökt den enorma anläggningen där. Det är ganska imponerande att se den. Jag noterar att Luleå nu utsågs till Sveriges tillväxtkommun 2015, och det är välförtjänt. Man jobbar väldigt aktivt med att skapa strategiska samarbeten med universitet och högskolor och med andra länder. Facebooks etablering i Luleå var egentligen startskottet för flera nordiska länders försök att attrahera dessa stora datahallar till sina länder och sina regioner. Precis som Mathias Sundin säger är det inte bara kylan som avgör att man förlägger verksamheten här. Det är klart att det är en effekt att man kan minska kostnaderna för kylning av anläggningen lite, men den stora fördelen som Sverige har är att vi har ett väldigt stabilt och säkert elsystem, som har hög leveranssäkerhet. Dessutom är mycket av det förnybart. I princip är den energitillförsel som sker helt grön. Det är en spännande värld vi lever i, där Sverige har stora förutsättningar. Det uppdrag som Business Sweden har är egentligen The Swedish Datacenter Initiative, som är brett. Man har samarbetspartner och jobbar med investeringsfrämjande. Man jobbar ihop med lokala och regionala aktörer som sysslar med detta. Jag tror att detta har fått ihop främjandearbetet på ett helt annat sätt. I den nya exportstrategin som jag också har presenterat är investeringsfrämjande en av de delar som prioriteras upp för arbete med Business Sweden. Det hamnade lite grann mellan stolarna när man gjorde om och skapade Business Sweden. Då blev investeringsfrämjandet lite nedprioriterat. Jag tror att det var ett misstag. Man kanske inte trodde att det skulle bli på det sättet, men det har fått ökad aktualitet nu.

Jag samarbetar gärna med Mathias Sundin och regionala och lokala aktörer i Sverige för att göra ännu mer, men när vi nu har ett investeringsfrämjande som drivs av Business Sweden tror jag att det är bra att samla så mycket kompetens och arbete som möjligt där så att man inte splittrar upp arbetet för mycket. Det gäller att vara lite strategisk när man lyckas med detta. Framför allt ser jag, precis som Mathias Sundin, enorma möjligheter för detta att växa de närmaste åren. Det kommer under de närmaste åren att avgöras var dessa investeringar kommer att ske. Att utredningen nu är på plats tror jag skickar en väldigt viktig signal till de aktörer som har varit lite tveksamma, eftersom andra länder har förändrat sin skattestruktur.
Herr talman! Skatten tror jag är helt avgörande. Sänker vi den inte till samma nivå som basindustrin kommer nog väldigt många av dessa att välja andra länder. Det är just detta som gör att jag tror att vi behöver skärpa det här arbetet: Kalla det nationell strategi eller något annat, men vi behöver göra mer! Alliansregeringen gav detta uppdrag till Business Sweden, som jobbar aktivt med detta. Det har tagits en del lokala initiativ - jag nämnde The Node Pole. Det finns en möjlighet för väldigt många delar av landet att locka till sig stora datacenter, men förutom dem kommer hundratals eller tusentals mindre datacenter, som i och för sig är stora även om de inte tillhör megaklassen. Jag tror att regeringen behöver göra mer här än vad som görs just nu. Andra länder har som sagt sänkt skatten. De är väldigt på tårna nu. Det beskrev Facebook för oss. Nu har Facebook redan etablerat sig i Sverige och bygger ut här, men de sa till oss att andra länder också är på hugget. Man förstår att detta är en jätteindustri som är på framväxt. Prognosen om 700 nya gäller bara de kommande fyra åren, och utvecklingen lär inte avstanna efter det. Blir vi en hubb, ett centrum, kan det innebära väldigt mycket arbetstillfällen och investeringar i Sverige. Jag tror inte att det räcker med att prata. Mikael Damberg lyfter gärna fram den svenska startup-sektorn, och det händer otroligt bra saker där. Vi ligger väldigt långt fram. Vi är det tredje landet i världen när det gäller att ha flest enhörningar, alltså miljarddollarföretag. Stockholm är tvåa per capita efter Silicon Valley. Det är otroliga prestationer som genomförs i de här företagen. Mikael Damberg har varit ute och utlovat startup-politik från regeringen, men det har inte blivit någon leverans ännu. Den person som skulle anställas för att jobba med detta ska, enligt vad jag har hört, vara på plats först under första kvartalet 2016, och det är snart ett kvartal sedan det utlovades. Även om man följer alla anställningsprocedurer ska det väl inte ta ett halvår att få en sådan person på plats? Detta är naturligtvis inte avgörande för startup-Sveriges utveckling, men om regeringen går ut och säger att man ska göra saker och ting vill ju företagen att det också händer snabbt, för i deras bransch går det undan rejält. Förenklingar när det gäller arbetstillstånd för människor utanför EU är också något som bolagen efterfrågar. Vi har just nu mycket att hantera när det gäller migration av helt annat slag, men där klarade regeringen av att hantera de skärpningar när det gäller arbetstillstånd som man tittade på. Då tycker jag att man också måste kunna titta på förenklingar, och det har Mikael Damberg sagt att man ska göra. När kommer det igång egentligen? Apropå signaler har regeringens utredare när det gäller taxibranschen sagt att ett företag som Uber kanske kan komma att förbjudas. Det är helt fel signaler. Vi måste definitivt ha ordning och reda på marknaden, men den sortens signaler tycker jag inte att vi ska skicka.
Herr talman! Facebook har inte bara gjort sin första investering utan dessutom flera följdinvesteringar i Sverige. Det gör man för att man tycker att det har varit bra att etablera sig här och man ser möjligheter att expandera. Man gjorde till och med de investeringarna innan utredningen av skattefrågorna var helt klar. Detta säger något om Facebooks långsiktiga engagemang på det här området. Jag har haft kontakt med flera, också internationella, stora bolag. Jag har förklarat Sveriges fördelar och välkomnat dem att göra investeringar. Vi vet att de internationella storföretagen i dag gör investeringar inte bara utifrån en parameter, utan de väger ihop det och ser vilka länder som är attraktiva. Vi är definitivt ett av de länder de alltid tittar på. Det blir väldigt viktigt för Sverige att vinna fler av dessa investeringar, och då tror jag att fokus ska ligga på investeringsfrämjandet och fokusera ännu mer på det, alltså på det uppdrag jag och regeringen har gett till Business Sweden. Man har redan kommit igång med ett arbete med just datacenter. Det andra är att Sverige måste vara ett attraktivt land när det gäller digitalisering i stort. Det är ju det som avgör om stora bolag tycker att det är intressant att förlägga verksamhet här - om vi har kunnande, kompetens, forskning och utveckling. Om vi har en startup-scen som är spännande påverkar det var man förlägger också andra stora investeringar på det här området. Det är en logik i detta som blir allt snabbare. Alltmer kommer att vara uppkopplat inom en ganska snar framtid. Mängden data som behöver hanteras kommer att öka exponentiellt - data behöver både lagras och hanteras. Det innebär definitivt affärsfördelar för Sverige att vi finns med i de här sammanhangen och lyckas bra när det gäller investeringar. Jag tror att man ska jobba strategiskt, och jag tycker att vi har börjat göra det med investeringsfrämjandet. Jag tycker också att vi gör det på flera andra områden. Den absolut största frågan har varit utredningen av elskatten, det vill säga att helt enkelt få konkurrenskraftig elskatt. Det handlar även om långsiktiga spelregler. Det finns nämligen nackdelar med en del av de modeller våra konkurrenter har valt för att ändra sina energiskatter. Där är man beroende av vad EU-kommissionen kommer att tycka framöver, vilket jag skulle vilja säga är en mycket osäkrare skattemiljö. En del av våra nordiska grannländer har valt den vägen, och det är en fördel jag tror att vi ska lyfta fram när vi tittar på hur länge vårt energiskattesystem har varit mycket konkurrenskraftigt kopplat till industrins utveckling i Sverige. Vi har haft en bred politisk uppställning, och jag hoppas att vi kommer att kunna ha det även i den här frågan. Energipolitiken är nämligen det som är långsiktigt viktigast för den här typen av stor industri. Där har vi också Energikommissionen som jobbar och blir väldigt viktig för Sverige. Det handlar inte bara om att vart och ett av de ingående partierna ska lyfta fram sina positioner, utan det handlar om att bli överens om en inriktning som är långsiktigt viktig för Sverige när det gäller energiförsörjningen. När det gäller startup-scenen i Sverige talar jag om den väldigt ofta, och jag är imponerad av den. Vi gör mycket redan nu. Det första jag gjorde var att tillsätta en utredning som handlar om att se över det statliga finansieringssystemet och riskkapitalsystemet. Man har haft många år på sig att göra det men inte orkat med det. Nu styr vi om det för att jobba fond i fond och med tidiga faser. Jag har sett till att de myndigheter som jobbar med exportstöd måste ta in den här typen av sektor i sitt arbete, och jag har sett till att de aktörer som finns på området blir remissinstanser i viktiga frågor som berör deras arbete. Så var det inte tidigare. Jag tror att det är bra och viktigt att ha en tjänsteman på Näringsdepartementet som följer de här frågorna - det kanske är lite märkligt att man inte hade det under åtta år av borgerlig regering - men jag tror inte att det är det som avgör politikens inriktning.
Herr talman! Jag har inte heller någon övertro på Mikael Dambergs förslag, men jag tror att det är viktigt att man levererar när man säger att man ska leverera och att man gör det skyndsamt. Detta är ingen avancerad grej. I politiken tar det normalt sett tid att utreda saker. Det kan vara frustrerande för de här företagen, men det är så det funkar. Att anställa en person är dock en ganska enkel åtgärd som inte behöver ta ett halvår att genomföra. När det gäller strategin för datacenter kan vi ta exemplet Norrköping, där jag är ifrån. Det är en kommun som är van att hantera mycket basindustri och just energiintensiv basindustri, som pappersindustrin och så. Den typen av kommuner skulle kunna lämpa sig alldeles utmärkt för datacenter, men jag tror att man först och främst behöver vara medveten om att den stora framväxten av datacenter sker. Man behöver också kunskap och kontakter kring hur man jobbar med dessa frågor. Där skulle regeringen eller Business Sweden, kanske genom att regeringen ger ett uppdrag till Business Sweden eller på något annat sätt, kunna samla kommunerna och bidra med den kunskapen. I Norrköping råkar det dessutom vara så att Socialdemokraterna och Folkpartiet styr tillsammans, så där kan det säkert gå galant framåt. Jag har naturligtvis lyft upp frågan där, men detta är en möjlighet för många kommuner i Sverige. Det är därför jag tror att regeringen behöver ta ett betydligt starkare grepp om detta. Det behöver också skyndsamt bli ett klart besked att skatten kommer att sänkas. Utredningen var ett bra första steg, men ett tydligare tag med en nationell strategi skulle skicka en stark signal till företagen och till de kommuner och organisationer som jobbar med detta att regeringen tar detta på allvar och att vi verkligen kan vara med och konkurrera om centren.
Herr talman! Först vill jag säga att regeringen tar det här på väldigt stort allvar. Vi ser stora möjligheter för Sverige på det här området. Om det råkar vara så att Norrköping är intresserade och inte har visat framfötterna tror jag att både Mathias Sundins parti och mitt eget parti har möjlighet att inte minst kontakta Business Sweden, som inte bara har erfarenheter av kontakter med de internationella, stora bolagen utan också har sett vad man behöver göra för hemläxa för att lyckas med detta. Det som inte har kommit fram så mycket i diskussionen om Facebook är nämligen den enormt snabba planprocess som ändå genomfördes, liksom den smidighet och kreativitet i processen Luleå lyckades uppvisa. Det gjorde att beslut kunde fattas väldigt snabbt. För många av de bolag som vill skapa nya datacenter är snabbhet och process väldigt viktigt, och det har man visat att man kan göra på lokal nivå i Sverige - om man anstränger sig för att lyckas på ett bra sätt, som man gjorde i Luleå. Jag jobbar gärna ihop med Mathias Sundin, men däremot tror jag inte att vi ska vänta på nya strategidokument. Detta är en strategiskt viktig fråga för Sverige. Vi har redan ett uppdrag till Business Sweden att jobba med investeringsfrämjande på området. Det finns också kontaktpersoner där som gärna jobbar med kommuner och lokala aktörer men framför allt med internationella, stora företag som är intresserade av att hitta nya platser för sina dataserverhallar. Jag ser alltså bara en växande marknad här, och jag ser att Sverige är väl positionerat för att ta den. Jag jobbar gärna ihop med Mathias Sundin och andra för att se till att fler väljer att göra sina investeringar i Sverige.